Fru talman! Monica Green har frågat mig om jag är beredd att medverka till en nedläggning av räddningsskolor i vårt land, trots att det behövs ökade kunskaper om krishantering såväl nationellt som internationellt, samt om jag är beredd att dra ner så mycket personal trots regeringens uttalade mål om fler i arbete. Som svar på interpellationen får jag anföra följande: Utbildningsverksamheten vid Räddningsverkets fyra skolor har genomgått stora förändringar under de fem senaste åren. Personalstyrkan har under den tiden minskat från 600 till nuvarande 358 årsarbetskrafter och gjort det nödvändigt att se över också utbildningsorganisationens struktur. Ett sådant arbete har bedrivits såväl inom Räddningsverket som i Utredningen om en ny myndighet för säkerhet och beredskap. Utredningens betänkande Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser har skickats ut på remiss till drygt 130 olika remissinstanser. Svarstiden går ut den 8 september. Som jag har framhållit i svar på två skriftliga frågor i riksdagen är jag inte beredd att börja förhålla mig till utredningens olika förslag innan jag har tagit del av remissinstansernas synpunkter.
Fru talman! Jag har full respekt för att försvarsministern vill vänta in remissinstanserna. Det är fullt förståeligt att man gör så i detta läge. Men det finns ändå mycket att diskutera eftersom vi anser att det finns många brister i utredningen. Utredaren har till exempel aldrig besökt räddningsskolan i Skövde utan har gjort sig en uppfattning om den i alla fall. Han har gjort påståenden om att räddningsskolan i Skövde inte skulle finnas på kartan och att Skövdes räddningsskola skulle ha ett för litet övningsfält. Allt detta är helt fel. Räddningsskolan i Skövde har det största övningsfältet av dessa fyra skolor. Jag kan också förstå att Mikael Odenberg inte vill ta ställning gentemot någon av skolorna. Jag har full respekt för det. Jag tycker till och med att vi ska behålla alla fyra räddningsskolorna i landet eftersom vi behöver mer kunskap och kompetens framöver om både katastrofberedskap och räddning på olika sätt. Jag kan mycket väl tänka mig att det blir den slutsatsen. Jag hoppas att Mikael Odenberg kommer fram till det när remissomgången är slut. Jag tänker ändå plädera för Skövde eftersom man där har den mest kvalificerade hundutbildningen. Det handlar om att man har med sig hundar som hittar människor i jordbävningsdrabbade områden. Skövdeskolan är den som har högst kompetens på kemiområdet. Den har också internationell kompetens och efterfrågas mycket vid både naturkatastrofer och andra katastrofer runt om i världen. Därför är räddningsskolan i Skövde oerhört viktig för hela landet. Den har också hela landet som upptagningsområde, och hit kommer brandmän från olika kommuner som ska utbilda sig. Men den har inte bara elever från hela landet utan också från hela världen. Den har gott rykte om sig att ha en bra och kvalificerad utbildning. Dessutom är det den skola som har mest kostnadseffektiv utbildning av de fyra skolorna. Om utredaren skulle komma fram till att man skulle spara pengar genom att lägga ned den skola som är mest kostnadseffektiv ifrågasätter jag den slutledningen. Mikael Odenberg hänvisade till 130 remissinstanser. Det är bra, men det är märkligt att Glesbygdsverket inte har utsetts som remissinstans. Jag undrar om det finns någon baktanke med det. Nu kan Glesbygdsverket i alla fall svara, naturligtvis, men det är märkligt. Med tanke på förslagens karaktär, att flytta myndigheten från Karlstad till Stockholm i skarp motsättning till den tanke som man tidigare haft att placera ut myndigheter ute i landet och att dessutom vilja lägga ned två av de fyra skolor som finns, borde Glesbygdsverket vara remissinstans. Jag antar att det är ett rent misstag som regeringen har gjort. Det skulle man kunna rätta till nu. I annat fall får väl Glesbygdsverket svara ändå. Vi har fyra bra räddningsskolor, och Skövde är en av dem. Den bör i allra högsta grad få fortsätta, utvecklas och bygga ut sin verksamhet. Det har den kapacitet för att göra.
Fru talman! Det som kännetecknar Räddningsskolan i Skövde är att den är lokaliserad till interpellantens valkrets, och jag har skriftligen fått brev från Skaraborgsledamöter från samtliga partier som vill slå ett slag för "sin" räddningsskola. Jag emotser nu skrivelser från riksdagsledamöter från tre andra valkretsar som kommer att torgföra stöd för sina räddningsskolor. För min del kvarstår dock svaret oförändrat. Jag är inte beredd att gå in i någon diskussion för eller emot enskilda utbildningsanstalter förrän jag har tagit del av de remissvar som nu är under förfärdigande i de olika remissinstanserna. Om vi kan få 131 remissvar i stället för 130 genom att också Glesbygdsverket yttrar sig är jag bara tacksam för det. Ju bredare beslutsunderlag desto bättre. Sedan är jag beredd att återkomma med mina slutsatser.
Fru talman! Jag hoppas då att försvarsministern kommer fram till att inte lägga ned någon av de här skolorna. Jag hör en viss nedlåtande attityd mot att man skulle tala för sin egen valkrets. Det är precis därför som vi har demokrati i det här landet. Vi är valda från olika delar av landet för att kunna representera olika delar av landet. Det är en del i demokratin att vi finns ute bland väljarna, att vi finns ute bland de olika verksamheter som finns när det gäller räddningsskolor och på annat sätt när det händer saker ute i landet. Det är jätteviktigt att vi har riksdagsledamöter från hela landet som ser när någonting går galet. I det här fallet håller det på att gå riktigt galet. Om försvarsministern kommer fram till att man ska lägga ned räddningsskolan i Skövde gör försvarsministern ett väldigt stort misstag. Det är den mest kostnadseffektiva räddningsskolan. Det är den med de största utvecklingsmöjligheterna. Den samarbetar med försvaret och polisen där och med högskolorna runt omkring. Det är inte bara Skövde högskola som samarbetar med räddningsskolan i Skövde utan även Jönköping, Chalmers i Göteborg och andra utbildningsinstanser. Polisen, försvaret och högskolorna runt omkring samarbetar med räddningsskolan i Skövde, och för Västra Götalands del är det oerhört viktigt att en så bra skola med kvalitet och kompetens får fortsätta. Jag vädjar än en gång till försvarsministern att faktiskt titta hur det kommer sig att den här utredaren har börjat föreslå nedläggning av skolor trots att det inte finns i direktiven. Man måste återigen fundera på varför utredaren har kommit fram till detta. Det skulle vara ett stort misstag att lägga ned räddningsskolan i Skövde.
Fru talman! Låt mig först säga att det absolut inte finns något nedsättande från min sida för att man engagerar sig i sin valkrets frågor. Det är synnerligen hedervärt och fullt respektabelt. Men det blir också lite ensidigt. Det finns tre andra räddningsskolor i landet som jag också måste titta på. Jag kan inte begränsa mig till en av dem. När jag så tydligt har klargjort att jag vill se vad remissinstanserna har att säga om utredningens förslag innan jag börjar förhålla mig till dem tycker jag mot den bakgrunden att det kanske är lite tidigt att börja spekulera i mina eventuella misstag i den fortsatta hanteringen. Jag tror dock att man bör vara klar över att det finns ett underlag som indikerar att det blir svårt att bibehålla fyra räddningsskolor i Sverige. Det är inte bara påfund av utredaren, utan också Räddningsverket självt har tagit fram två olika alternativ: ett med två skolor och ett med tre skolor. Det är ett uttryck för att det sannolikt behövs en rationalisering men också utveckling av den utbildningsverksamhet som bedrivs inom Statens räddningsverk.
Fru talman! Det är just det som gör att det är så märkligt att utredaren nu åter har tittat på detta. Räddningsverket självt har nyligen tittat över vad man ska göra med de fyra skolorna och kommit fram till att alla fyra skolorna ska vara kvar. Det är märkligt att utredaren drar sina egna slutsatser, trots att sådant uppdrag inte finns i direktiven, nämligen att föreslå att skolor ska läggas ned. Det är därför det är så alarmerande. Räddningsverket har självt, vilket Mikael Odenberg också hänvisar till, nyligen sett över sin verksamhet. I det svar som Mikael Odenberg inledningsvis läste upp beskrev försvarsministern den omvälvande process som räddningsskolorna redan har genomfört. Då räcker det med det. Man ska inte fortsätta att dra ned på antalet lärare som jobbar inom Räddningsverket. Det skulle vara förfärligt om vi tappade all den kompetens och allt det kunnande som dessa besitter. Jag vädjar ytterligare en gång till försvarsministern att tänka över detta mycket noga innan han drar sådana slutsatser som han gjorde i det senaste inlägget, att det behöver läggas ned skolor. I den senaste utredning som Räddningsverket gjorde kom man fram till att det inte behövs. Det behövs skolor på fyra håll i landet, och de borde få fortsätta, tycker jag. Skövdes räddningsskola är av högsta kvalitet och kompetens och har mycket bra utvecklingsmöjligheter.
Fru talman! För tredje gången: Vi får återkomma i höst och göra en bedömning när vi har sett vad remissinstanserna har för synpunkter på utredarens förslag. Dock bör det sägas att utredaren har haft ett uttryckligt uppdrag att analysera samhällets behov av utbildning inom ramen för skydd mot olyckor och krisberedskap och dess organisering och lokalisering. Utredaren har haft i uppdrag, med de direktiv som den tidigare regeringen har skrivit till honom, att också se över Statens räddningsverks utbildningsplattformar, det vill säga de fyra skolorna, utifrån perspektivet kostnadseffektivitet. Det har utredaren nu gjort.